Herr talman! Herr Romanus har frågat mig om regeringen anser sig bunden av statsrådet Leijons uttalanden emot en lagstiftning mot könsdiskriminering. Frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering har behandlats i en särskild rapport som ställts samman på uppdrag av delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor. Delegationen — vars ordförande är statsrådet Leijon — har på grundval av bl.a. rapporten funnit att övervägande skäl talat mot en sådan lagstiftning. Delegationen anvisar för sin del andra lösningar på frågan hur man skall kunna stärka kvinnornas ställning och motverka könsdiskriminering. För att den i rapporten behandlade frågan skall belysas ytterligare har delegationen emellertid hemställt att rapporten remissbehandlas innan slutlig ställning tas. Ett remissförfarande beträffande rapporten förbereds f. n. Först när detta har slutförts kommer regeringen att ta ställning till den fråga som behandlas där.

Herr talman! Varje år sedan 1970 har folkpartiet i riksdagen motionerat om lagstiftning mot könsdiskriminering. Vad vi då har tänkt oss är inte bara något allmänt uttalande från statsmakternas sida, utan en lag som ger den enskilde möjlighet att få rättelse om hon eller han har blivit diskriminerad på grund av sitt kön av en arbetsgivare och som gör det möjligt att tvinga arbetsgivarna att arbeta aktivt för jämställdhet mellan män och kvinnor i sin anställningspolitik, vid lönesättningen och vid befordran. Något sådant redskap finns inte i dag. Till att börja med var reaktionen helt negativ i riksdagen. Så småningom gick regeringen med på att kartlägga de utländska erfarenheterna, och den kartläggningen har vi nu fått i en rapport från delegationen för jämställdhet. Den skall sändas ut på remiss. Det är bra. Men det är förvånande att det ansvariga statsrådet redan innan de olika organisationerna har yttrat sig var färdig att spola tanken på lagstiftning. Om man nu är så rädd att ta efter amerikanska erfarenheter —- vilket man inte borde vara i det här fallet — kunde man väl ta något intryck av att de socialdemokratiska regeringarna i England och Norge tror på lagstiftning av den här typen eller av att Nordiska rådet har uttalat sig för en utredning av möjligheterna till en samordning av det rättsliga skyddet mot könsdiskriminering. En samordning måste ju kunna innebära att t.ex. Sverige tar intryck av åsikterna i Norge. Inom parentes sagt får man hoppas att den utredningen inte blir ett hinder för den norska regeringens önskan att införa en lag. Statsrådet Lidbom har sagt att det nordiska samarbetet inte får hindra ett land att gå före — även om han kanske inte tänkte sig att något annat land än Sverige skulle kunna befinna sig i täten på det här området. Herr talman! Jag påstår inte att remissinstanserna kommer att tillstyrka en lagstiftning. Vi vet att de fackliga organisationerna i Sverige av tradition är tveksamma till lagstiftning om förhållandena på arbetsmarknaden. Det tog många år innan de accepterade tanken på skydd mot obefogade uppsägningar, för att ta ett exempel. Men onekligen hade det varit mer stimulerande för dem som skall yttra sig om statsrådet hade väntat med sina uttalanden. Normalt sett får man den uppfattningen att ett statsråd, som uttalar sig inom sitt eget ansvarsområde, talar för hela regeringen. Det är därför jag har ställt den här frågan, om regeringen anser sig bunden av de uttalandena. Det är bra att statsministern nu lämnar klart besked om att regeringen inte har tagit ställning. Jag ber att få tacka för svaret, och jag hoppas att regeringen, när den tar ställning, kommer att göra det utan att ta alltför stort intryck av de uttalanden som statsrådet Leijon hittills har gjort.

Herr talman! Jag vill i och för sig bekräfta att folkpartiet motionerat i denna fråga ett antal år. Jag tyckte personligen att det fanns skäl att gå igenom den mycket grundligt för att se vad som talade för och emot en lagstiftning på området. Hovrättsfiskalen Nina Pripp har gjort en mycket omfattande utredning. Vi är glädjande nog helt överens om målet, dvs. att motverka alla former av diskriminering och stärka kvinnans ställning på arbetsmarknaden. Vad frågan gäller är medlen för detta arbete, och i det avseendet intar vi en avspänd inställning. Man skall pröva olika medel för att se om de är effektiva. Jag vill inte alls gå in på någon mera utförlig sakdiskussion, men jag vill ändå framhålla att man pekat på att i de länder där en lagstiftning funnits, och det är framför allt USA, har denna inte bitit särskilt väl, utan diskrimineringen av kvinnorna har fortsatt. Som ett exempel kan jag nämna att en kvinnlig butiksanställd i USA häromåret hade en månadslön på ca 43 96 av männens medan motsvarande löneläge i Sverige var 90 96. Det är en våldsam skillnad. Det är det ena argumentet. Det andra är att vi faktiskt vill ha chansen att positivt diskriminera till kvinnornas förmån. Hela försöksverksamheten i Kristianstad med kvinnor på typiskt manliga jobb representerar en sådan positiv diskriminering. Även 40-procentsregeln i samband med lokaliseringsverksamheten innebär en positiv diskriminering för kvinnor. Man får inte införa en lagstiftning som förhindrar det som särskilt behöver göras. Detta är väl huvudargumenten mot en lagstiftning beträffande könsdiskriminering. Även delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor har tagit mjukt på detta problem och sagt att övervägande skäl talar mot en lagstiftning, av ungefär de skäl jag anfört. Man har satt upp alternativ och skickat ut dessa på remiss för att höra vad olika instanser har att säga. Jag tror att saken gagnas av en avspänd diskussion om medlen men en fast låsning vid målen.
Herr talman! De sista orden vill jag verkligen instämma i, och det är negativismen från regeringen och socialdemokraterna mot ett av medlen som har förvånat mig. Man ville under flera år inte göra den kartläggning som man nu genomfört och som jag tycker är mycket värdefull. Jag hoppas vidare att herr Palme inte i nästa inlägg tar bort ännu mer av det goda intryck som det första svaret lämnade, genom att börja argumentera negativt i frågan. Det kan ge intrycket att regeringen trots att den skickat ut frågan på remiss ändå har en negativ förhandsinställning. Det vore inte lyckligt, eftersom man då avstår från ett medel som t.ex. herr Palmes partivänner i Norge och England är villiga att inte bara fundera över utan också pröva i praktiken. Dessutom tycker jag att argumenteringen om de amerikanska förhållandena är, milt talat, en smula svag. Det exempel herr Palme nämnde gäller ju förhållandena innan man genomförde den senaste skärpningen av lagen. Dessutom är det ganska meningslöst att anföra exempel från USA och jämföra med svenska förhållanden, eftersom förutsättningarna är helt olika. Den intressanta frågan är: Skulle man vara bättre eller sämre ställd i USA, om man inte hade haft denna lagstiftning? Jag tror inte att herr Palme kan hitta någon radikalt inställd person, som arbetar för jämställdhet mellan män och kvinnor i USA, som inte är tacksam att lagen finns och som inte skulle kämpa med näbbar och klor om man ville avskaffa den. Jag tror att erfarenheterna i vårt land skulle bli liknande, om vi utformade en vettig lagstiftning. Det går mycket väl att förena ett skydd för den enskilde mot diskriminering och det som herr Palme kallar positiv diskriminering — en term som jag tycker är vilseledande och krånglig. Låt oss i stället tala om positiva åtgärder. De är i själva verket ett mycket viktigt inslag i den amerikanska lagstiftningen. Jag hoppas att det tänkande som delegationen tycks vara inne på i detta avseende inte alltför starkt skall prägla regeringens inställning. En lagstiftning kan fylla båda dessa funktioner.

Skillnaden gentemot Amerika är att där har man inte mycket annat än lagstiftning att ta till, när man saknar tillräckligt kraftfulla fackliga organisationer, när man saknar en solidarisk lönepolitik, när man saknar positiva åtgärder på samhällsnivå för kvinnorna. Jag är helt nöjd med att vi för dagen får låta den här frågan gå ut till remissinstanserna och höra vad de har att säga, och jag förutsätter att de mycket noggrant kommer att pröva frågan från den utgångspunkten att man skall motverka diskriminering och söka vettiga medel för att nå det målet.
Herr talman! Jag håller med om att man i USA saknar en del medel som vi har i Sverige när det gäller att arbeta för jämställdhet. Men det kan inte vara något argument för att vi skall avstå från ett redskap som vi kanske behöver. Herr Palme delar, antar jag, min uppfattning att förhållandena är otillfredsställande i Sverige, att det har gått för långsamt med utvecklingen och framför allt att vi i dag inte har något instrument som kan ge den enskilde skydd mot diskriminering. Man kan inte gå till någon instans och säga: ”Här blev jag förbigången därför att jag är kvinna”, eller: ”I det här företaget har man en diskriminerande anställningspolitik.” Det finns inget sådant instrument, och det är vad vi efterlyser. Saken blir inte bättre av att förhållandena på det hela taget är ännu sämre i USA än de är i Sverige när det gäller jämställdheten i stort. Det är ingen hållbar invändning. Jag hoppas att det inte är uttryck för någon oginhet hos regeringen att man gör en hel del negativa uttalanden. Jag vill ta fasta på att statsministern har sagt att regeringen inte har bundit sig. Det är bra, men det är synd att han bara framför negativa argument och inga positiva när det gäller lagstiftning. Men det får man väl finna sig i för att få beskedet att regeringen inte är bunden av vad statsrådet Leijon har sagt.
Herr talman! Jag framför sådana argument för att något balansera herr Romanus hejiga entusiasm för att en lagstiftning skulle kunna lösa problemet. Min inställning kan väl kort sammanfattas så, att en lagstiftning som skulle kunna vara en bromskloss i kampen för rättvisa åt kvinnorna tycker jag vore olycklig. Det återstår nu för remissinstanser och för dem som vill ha en sådan här lagstiftning att visa att den inte skulle vara en bromskloss. Vi får väl se hur den fortsatta debatten utvecklar sig.
Herr talman! Jag är glad över att statsministern uppfattar mig som entusiastisk. Jag vill ändå säga — för förebyggande av missförstånd — att jag aldrig har trott och aldrig har sagt att lagstiftning mot könsdiskriminering ensam skulle kunna lösa problemen. Däremot är den ett medel som vi inte bör avstå från.
Herr talman! Herr Winberg har frågat mig om jag observerat att bestämmelserna i 152 3 taxeringslagen om åliggande för fastighetstaxeringsnämnd att senast den 15 februari meddela sina beslut till fastighetsägaren i vissa fall i år fullgjorts först med avsevärd försening och om jag är beredd att vidta någon åtgärd för att reducera nackdelarna för de enskilda på grund härav. De lokala skattemyndigheterna dröjde i år något med att sända ut underrättelser om de nya taxeringsvärdena till fastighetsägarna. Detta ansågs nödvändigt för att inte skapa svårigheter för de skattskyldiga i samband med upprättandet av de allmänna självdeklarationerna. Hade uppgift om de nya taxeringsvärdena kommit de skattskyldiga till handa innan de avlämnat sina självdeklarationer kunde missförstånd ha uppkommit angående vilket taxeringsvärde som gäller vid årets taxering. Det dröjsmål som kan ha inträffat leder inte till några rättsförluster för de enskilda. Tiden för erinringar mot de preliminära taxeringsvärdena utgår visserligen den 10 mars. Möjligheten att överklaga taxeringen kvarstår dock ända till den 16 juni. Fastighetstaxeringsnämnden kommer naturligtvis att beakta vad som anförts i erinringar som kommit in efter den 10 mars men i så god tid att nämnden har möjlighet att behandla dem. Skulle nämnden inte ha möjlighet att behandla erinringarna bör de kunna överlämnas till fastighetstaxeringsrätten såsom besvär över taxeringsbeslutet. Det får ankomma på riksskatteverket att vid behov utfärda närmare anvisningar hur dessa praktiska frågor skall lösas så att olägenheter inte uppkommer för de enskilda. Några särskilda åtgärder härutöver anser jag inte behövliga för tillfället. Jag finner emellertid anledning att överväga att göra den ändringen i 152 § taxeringslagen att underrättelse för framtiden skall meddelas förslagsvis senast den 20 februari.

Herr talman! Utfallen av de preliminära besluten i årets fastighetstaxering har ju under de senaste veckorna belysts ganska utförligt i den allmänna debatten. Det har skrivits åtskilligt i pressen om de höjda taxeringsvärden på fastigheter som nu skall gälla, och frågan har också varit uppe här i kammaren. Många människor kan härigenom komma att få höjda kostnader, t.ex. höjda boendekostnader eller höjda kostnader för sina fritidshus. Det är också uppenbart att åtskilliga fastighetsägare, vare sig de är jordbrukare, egnahemsägare, fritidshusägare eller ägare av fastigheter av annat slag, anser att i deras fall fastighetstaxeringsnämndernas beslut har varit orättvisa och oriktiga. Man anser att man behöver utnyttja de möjligheter taxeringsförfattningarna ger den enskilde fastighetsägaren för att få besluten omprövade eller överprövade. Min fråga till finansministern berör nu inte taxeringsresultatet och de fastighetsvärden som man kan komma till utan hur myndigheterna har iakttagit dessa regler, som uppställts i den enskildes intresse. I första omgången skall fastighetsägaren underrättas om fastighetstaxeringsnämndens preliminära beslut den 15 februari och ha tillfälle att avge erinringar senast den 10 mars. Nu säger finansministern i sitt svar att man i år har dröjt något med att sända ut underrättelser. Det kan man kanske ha haft skäl för. Den 15 februari var en lördag, och det kan motivera att man sände ut meddelandena först den 17 februari. Men det är egentligen inte det min fråga gäller. I ett antal fall — hur många vet jag inte, men det är några fall som jag träffat på — har underrättelsen kommit först väsentligt senare, under de tio sista dagarna i februari och möjligen ännu senare. Orsakerna till detta kan vara flera. Det har sagts mig att det i några fall har berott på fel i databehandlingen. Datorerna får ju större och större inflytande på många områden, och då hjälper inte ens vad som står i författningarna. Det är just i dessa fall som jag nog ändå ifrågasätter om inte rättsförluster kan inträffa. Hur skall man nu rätta till detta? Jag ser två möjligheter. Finansministern är inne på en möjlighet i sitt svar, nämligen att man kan avge erinringar även efter den 10 mars. Men jag tror att det också skulle vara värdefullt om finansministern här ville något mer kraftfullt uttala att fastighetstaxeringsnämnderna verkligen skall beakta de erinringar som kommer senare, så att detta uppmärksammas inte bara av nämnderna utan också av de enskilda fastighetsägare som eventuellt skulle kunna överväga att avstå från den erinran de vill avge därför att de tror att de ändå kommer för sent, att de har för kort tid på sig att förbereda en erinran. Sedan är det intressant att finansministern säger att han överväger att ändra tiden för utsändande till den 20 februari. Det skulle väl också motivera att man senarelägger tiden för erinran till den 15 mars. Med detta, herr talman, ber jag att få tacka finansministern för svaret på frågan. Tacket är förenat med den förhoppningen att finansministern gör detta uttalande.
Herr Johansson i Växjö har frågat om jag är beredd föreslå åtgärder för att förhindra olaga jakt från snöskoter, t.ex. genom att föreskriva märkning av snöskotrarnas band. Frågan om utvecklingen av skotertrafiken utreds f. n. på regeringens uppdrag av naturvårdsverket. Verket skall senast den 1 juli i år redovisa de förslag till åtgärder som utredningen föranleder. Enligt vad jag erfarit behandlas i denna utredning också de problem som herr Johansson har tagit upp. Naturvårdsverkets överväganden och förslag i denna fråga kommer att tas upp i samband med att hela frågan om skotertrafikens fortsatta reglering underställs riksdagens prövning.
Herr talman! Olaga jakt med snöskoter förekommer i en omfattning som verkligen inger oro. Naturvårdsverket har gjort en sammanställning av de inventeringar som verkställts av jaktvårdsföreningar och polis, där det framgår att skoterjakt under tiden 1966-1971 förekommit i minst 130 fall. Den siffran kan ge ett intryck av att det inte är så farligt, men naturvårdsverket är helt övertygat om att det endast är en liten del av fallen med olaga jakt som kommer till myndigheternas kännedom — kanske endast mellan 1 och 10 96. Går vi på den högsta procentsiffran skulle det i stället för de 130 konstaterade fallen alltså vara 1 300 fall i verkligheten under angivna period. Och skulle det vara så illa att endast 196 av fallen uppdagas och det alltså är den lägsta procentsiffran som gäller är det lätt att räkna ut vad som är den egentliga siffran. Man blir också upprörd över det djurplågeri som mestadels är en följd av denna s.k. jakt. Djuren har ingen chans när jägaren tar sig fram på snöskoter och hetsar dem nästan till döds innan de ges dödsskottet från nära håll. Det kan ju också vara så att en snöskoterägare i ren tanklöshet med sin skoter följer efter ett djur med påföljd att djuret får utstå stora lidanden. Vi bör vara överens om att den lagstiftning som nu finns inte är till fyllest. Vi har i dag en provisorisk lag som antagits här i riksdagen och som berör snöskotertrafiken, och denna lag upphör att gälla i och med utgången av år 1975. Vad skall man då göra? Det är klart att det går att skärpa den här lagen på olika sätt. En möjlighet som jag har angivit i min fråga är att man går in för att märka snöskotrarnas band i syfte att underlätta identifieringen av de skotrar som uppehållit sig inom ett område som blir aktuellt. Såväl polisen som naturvårdsverket kan gott tänka sig en sådan åtgärd. Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag tycker att svaret har en positiv anda. Statsrådet säger att naturvårdsverket gör en utredning och en uppföljning av lagens tillämpning under de gångna åren, och sedan får regeringen framlägga förslag och riksdagen göra en förnyad prövning. Det är ju inte lätt att införa detta med märkning av banden så snabbt. Men jag anser att förhållandena är sådana att man borde kunna tänka sig att göra något tillfälligt, innan vi beslutar om en ny lag, och det skulle vara intressant att höra om jordbruksministern har tänkt sig något sådant.
Herr talman! Den metod som herr Johansson i Växjö förordar har egentligen avvisats en gång tidigare i ett beslut. Men det hindrar inte att man tar upp den till prövning igen i den utredning som jag har hänvisat till i mitt svar, och det vore kanske litet konstigt om jag nu skulle ta ett initiativ när jag får utredningens resultat före den 1 juli. Det kan väl vara rimligt att vi avvaktar utredningens förslag för att få ett sådant underlag för de åtgärder som vi skall vidta i fortsättningen att de blir så väl underbyggda som möjligt.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte göra någon invändning mot det resonemang som jordbruksministern för, men jag säger ändå att läget är prekärt, och det vore bra om man kunde göra något tillfälligt lagstiftningsvägen för att komma till rätta med problemen. När det gäller märkningen av banden är det väl som jordbruksministern sade, om jag uppfattade honom rätt, att man har varit fundersam huruvida det är det riktiga. Men i Canada har detta utfallit väl. Jag har i dag på morgonen varit i kontakt med naturvårdsverket, och där säger man att genom den deformering av banden som förekommer och genom att ta hänsyn till olika fabriksmärken har man kunnat identifiera snöskotrar i vissa områden. Ännu bättre vore det anturligtvis, enligt mitt sätt att se, om man gick in för märkning. Vi väntar med intresse på vad som kommer från naturvårdsverket och vad regeringen sedan föreslår. Det är under alla förhållanden nöd vändigt att vi får en annan tingens ordning på detta område. Nr 36

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om det enligt min mening bör åligga myndigheter att hos allmänheten inpränta nödvändigheten av att begagna rekommenderad försändelse med mottagningsbevis i de fall den enskilde lider rättsförlust om han inte kan visa att viss blankett avsänts. Rätten till sjukpenning från den allmänna försäkringen är beroende dels på den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten, dels på att sjukanmälan kommit in till försäkringskassan. För att den sjukpenninggrundande inkomsten skall hållas aktuell har försäkringskassan under senare år gjort förfrågan om inkomsten till de försäkrade en gång om året. De försäkrade uppmanas också att genast anmäla inkomständring. Uppgift om den nya sjukpenninggrundande inkomsten skickas till den försäkrade. Ändring av sjukpenning sker 30 dagar efter det att kassan fått besked om inkomständringen. Vid sjukdom sker anmälan till försäkringskassan vanligen per telefon första sjukdagen. Kassan skriver genast ut en blankett och skickar till den sjuke, som har att underteckna och återsända en försäkran att han varit sjuk och därför inte förvärvsarbetat. Här liksom vid inkomstanmälan gäller således att den försäkrade får en form av bekräftelse på sin anmälan. Med det mycket stora antalet ersättningsfall det här är fråga om kan det givetvis inträffa missöden i uppgiftslämnandet. I dessa fall görs en särskild prövning om ersättning kan utgå, trots att uppgiften om ersättningsfallet inte registrerats hos försäkringskassan i föreskriven ordning. Beslut i sådana frågor kan överklagas hos riksförsäkringsverket och försäkringsdomstolen. Det är givetvis viktigt att de försäkrade känner till hur sjukförsäkringen fungerar och hur kontakterna med försäkringskassan går till oavsett om rekommenderade försändelser används eller ej. Stora insatser görs fortlöpande för att förbättra denna information. Jag vill emellertid också peka på att arbetsgivaren enligt gällande bestämmelser är skyldig att anmäla till försäkringskassan när en arbetstagare anställs för att uppgifter om den sjukpenninggrundande inkomsten då skall kunna tas in av försäkringskassan från den försäkrade. Det pågår f. n. undersökningar om möjligheterna att effektivisera förfarandet vid registreringen av sjukpenninggrundande inkomst, och det är enligt min mening i första hand genom sådana åtgärder man bör söka undvika att någon går miste om 13 sina försäkringsförmåner.
Herr talman! Jag tackar för svaret, som på sitt sätt är bra och fylligt. Men som så ofta är fallet vid besvarande av frågor siktar svaret faktiskt inte in sig på frågeställningen. Utslagsgivande för rätten att få sjukpenning är i dag inte bevisad sjukdom och bevisat inkomstbortfall utan att man kan bevisa att man har lämnat in en inkomstanmälan. Som jag ser det har formalismen då sopat bort den sociala omtanken och samhällets vilja att hjälpa. Som alla vet kan byråkrati vara mer omänsklig än det mesta här i livet. Det finns en speciellt intressant aspekt på denna fråga. Om en person verkligen har haft anställning och förlorat arbetsinkomsten för att han blivit sjuk, så har både arbetsgivaren och den sjuke betalat in premier men får inte ut någon ersättning. Det är faktiskt snudd på bedrägeri. Staten tar då emot en inbetald premie men betalar inte ut någon ersättning. Det är ganska fantastiskt att det kan fungera på det sättet. När det nu är så att den enskildes rätt att få ut sjukpenning är beroende på om inkomstanmälan inkommit, så tycker jag att det är myndigheternas skyldighet att påpeka den saken för allmänheten, så att människorna vet att här är min rätt helt och hållet beroende på om jag kan visa att jag har skickat in anmälan. Och det kan man ju inte visa om man bara har skickat in sin anmälan som vanlig brevförsändelse. Det distribueras 1 miljard brevförsändelser årligen här i landet, och av dem kommer faktiskt en hel del bort. Och om en sådan här anmälan kommer bort är den enskilde helt ställd. Jag vet ett konkret fall där en person förlorade 7000 kronor därför att han inte kunde visa att inkomstanmälan blivit insänd. Vederbörande svär på att han har skickat in den. Myndigheterna borde därför upplysa allmänheten om att för att ha sin rätt kvar måste man använda en försändelsemetod som gör att man kan visa att man har skickat in sin anmälan, t.ex. rekommenderad försändelse med mottagningsbevis. Men jag har inte funnit att det på någon blankett eller i någon informationsskrift har givits sådana nödvändiga upplysningar till allmänheten. Nu säger statsrådet att arbetsgivaren också har anmälningsskyldighet, men i det konkreta fall som jag här tänker på kom också den anmälan bort, trots att det är en kommunal myndighet som sköter dessa ärenden med data. Som statsrådet mycket riktigt säger kan man då överklaga, men de överordnade instanserna förklarar i sådana fall att eftersom det inte kan bevisas att inkomstanmälan ingivits spelar det ingen roll hur det ligger till. Jag har visat på ett konkret fall, ett skolexempel på vart man kommer med denna i och för sig mycket förnämliga lag. Men de materiella fakta spelar ingen roll, det är formalismen som är helt utslagsgivande, och det tycker jag är upprörande.
Herr talman! Sjukförsäkringens ersättningsregler bygger ju på principen att ersättningsgrunderna för sjukpenningen skall vara fastställda redan innan sjukdomsfallet inträffar. När en försäkrad blir sjuk skall det inte — Nr 36 behövas någon särskild utredning om ersättningens storlek, utan sjuk Torsdagen den penningen skall kunna betalas ut direkt. 13 mars 1975 Som jag berörde i mitt svar gör man nu stora insatser från försäk= = ringskassorna för att fortlöpande granska och aktualisera registeruppgif — Om åtgärder för att terna. Den övergång till användning av automatisk databehandling som = förhindra rättsförf.n. pågår inom sjukförsäkringen kommer att ge ökade möjligheter till lust inom sjukförförenkling och effektivisering av detta arbete, som ju gäller över 4 miljoner — säkringen försäkrade. I det utredningsarbete som sålunda sker inom riksförsäkringsverket prövas bl.a. möjligheten att förbättra anmälningsrutinerna från arbetsgivarna för att på det sättet få ett bättre system för bevakning av inkomstförändringarna för de försäkrade. Om man får till stånd ett sådant effektivt rapportsystem är jag övertygad om att riskerna minskar för sådana här beklagliga fall som herr Sjöholm här något berörde. Jag vill sluta med att säga att jag inte kan göra annat än beklaga det inträffade. Men jag hoppas att det genom det pågående utredningsarbetet skall bli möjligt att finna former så att man i framtiden inte skall behöva uppleva att sådana här fall inträffar.
Herr talman! Statsrådet har ännu inte riktigt svarat på frågan om man inte borde upplysa allmänheten om att så länge förhållandena är som de är bör de försäkrade skicka sina anmälningar i rekommenderat brev så att de kan visa att de har sänt in dem. Jag menar att 7000 kr. är ett stort belopp att förlora på grund av formalism. Varför skulle man inte kunna betala ut detta i efterhand, när sjukdomen är bevisbar och det kan bevisas att ett inkomstbortfall har förekommit? Det är så mycket mer upprörande som, om jag får säga det parentetiskt, det finns människor som lyfter 4 500 kr. i månaden skattefritt som sjukpenning trots att de kanske inte haft en inkomst som tillnärmelsevis motsvarar detta belopp. Det är en fråga som jag också har motionerat om. Det förekommer att människor som betalar B-skatt anmäler för stor inkomst. Samtidigt gör man så här av ren formalism i ett fall där alla materiella fakta föreligger. Allmänheten borde väl ändå varnas för att man kan förlora sin rätt om man inte använder en metod så att man kan visa att man verkligen har skickat in sin inkomstanmälan. Nog borde, herr statsråd, materiella fakta få betyda mer än formellt hårklyveri, som det här är fråga om.
Herr talman! Herr Sjöholm vet att jag inte här kan gå in på ett enskilt fall. Jag vill emellertid tillägga att jag inte tror att användning av rekommenderade försändelser skulle utgöra någon realistisk lösning av de här frågorna. Lösningen bör i stället sökas i förenklingar och effektivise 15 ringar i anmälningsoch bevakningsrutinerna i den riktning som jag nu har något berört. Dessutom bör vi göra de försäkrade bättre uppmärksamma på att de efter att ha lämnat en anmälan till försäkringskassan skall observera att de får någon form av svar från kassan. Med dessa åtgärder sammantagna kan vi ytterligare förbättra förhållandena. Jag vill gärna understryka att informationssidan är utomordentligt viktig. Vi har gjort insatser där, och vår strävan är att fortsättningsvis försöka finna former för att nå ut till allmänheten med uppgifter och information i dessa frågor som så direkt berör den enskilde.
Herr talman! Jag är medveten om att statsrådet inte här kan gå in på ett enskilt ärende. Men han säger att det inte är en realistisk lösning att be den enskilde använda sig av rekommenderad försändelse med mottagningsbevis. Då vill jag säga att det är nog så realistiskt, om man förlorar 7 000 kr. genom att inte göra det. Det är vad jag kallar realism.

Herr talman! Herr Karlehagen har frågat mig om jag anser att statsbidrag bör utgå för att täcka kostnaden för preventivmedel som tillhandahålles i samband med läkarbesök för sjukdom och i samband med efterkontroll av nyförlösta kvinnor. fr.o.m. den 1 januari 1975 utgår ersättning från den allmänna försäkringen för preventivmedelsrådgivning som ombesörjs av främst sjukvårdshuvudmännen samt privatpraktiserande läkare som är anslutna till försäkringen. Ersättning utgår under förutsättning att rådgivningen är kostnadsfri för den enskilde och att preventivmedel i viss omfattning tillhandahålles kostnadsfritt i samband med rådgivningen. Ersättningen utgår till den som anordnar rådgivningen med ett enhetligt belopp för varje rådgivningstillfälle oavsett om preventivmedel lämnas ut eller inte. Om sådan rådgivning och tillhandahållande av preventivmedel sker i samband med läkarvård utgår försäkringsersättning antingen enligt reglerna för läkarvård eller enligt reglerna för preventivmedelsrådgivning. Efterkontroll av nyförlösta kvinnor, liksom preventivmedelsrådgivning för denna grupp, ingår i den mödrahälsovård som åvilar de offentliga sjukvårdshuvudmännen. Denna verksamhet är kostnadsfri för den enskilde. Det ankommer på sjukvårdshuvudmannen att besluta om därvid även preventivmedel skall tillhandahållas kostnadsfritt.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

Enligt de anvisningar som nu utfärdats av riksförsäkringsverket är förutsättningen för statsbidrag till den som anordnar preventivmedelsrådgivning bl.a. att rådgivningen är kostnadsfri samt att, i förekommande fall, exempelvis livmoderinlägg tillhandahålles utan kostnad. Jag har med min fråga velat peka på två typer av rådgivningssituationer som såvitt jag har kunnat finna inte täcks av de nya bestämmelserna. Det gäller dels patienter som i samband med läkarbesök för sjukdom passar på att ta upp frågan om preventivmedel vilket säkerligen är ganska vanligt, dels kvinnor som kommer till mödravårdscentralen för efterkontrollinomen tidrymdav tolv veckor efter förlossningen. Dessa besök betraktas inte som rådgivningsbesök enligt den nya lagen och särskilt statsbidrag utgår inte. Då uppkommer frågan: Skall patienten själv betala de preventivmedel som lämnas ut i samband med besöket? Om så blir fallet finns det en risk att kvinnan kommer att begära att få återkomma vid ett senare tillfälle för rådgivning, då preventivmedlet är kostnadsfritt. Detta vore olyckligt med hänsyn till belastningen på preventivmedelsmottagningarna. Vidare är det naturligtvis olämpligt att i onödan fördröja ordinationen av preventivmedel, eftersom man då självklart riskerar en ovälkommen graviditet med abort som följd. Därför borde bestämmelserna ändras så att statsbidrag utgår för att täcka kostnader för preventivmedel som tillhandahålles vid varje rådgivningstillfälle. Det är klart att man kan säga att sjukvårdshuvudmännen bör ta på sig de här kostnaderna. Jag vet inte om socialministern kan ha någon uppfattning om vad som är praxis i de situationer som jag har beskrivit. Man kan å andra sidan hävda att när regering och riksdag har drivit igenom en ny abortlag och i det sammanhanget också sagt sig vilja verka för att förebygga abort, bör det vara statsmakternas uppgift att skapa ett ersättningssystem som är heltäckande.
Herr talman! Med anledning av herr Karlehagens inlägg vill jag göra några kommentarer. I de fall då preventivmedelsrådgivning och tillhandahållande av preventivmedel sker i samband med läkarvård utgår försäkringsersättning antingen enligt reglerna för läkarvård eller enligt reglerna för preventivmedelsrådgivning. Det är viktigt att slå fast detta. Det är också en 17 genomgående princip inom sjukförsäkringen att det inte kan utgå mer än ett ersättningsbelopp för ett och samma läkarbesök. Försäkringsersättningen till sjukvårdshuvudmännens preventivmedelsrådgivning är avsedd att underlätta en snabb utbyggnad av denna viktiga verksamhet. Preventivmedelsrådgivningen för nyförlösta kvinnor har sedan länge åvilat sjukvårdshuvudmännen som en viktig del av mödrahälsovården. I samband med anvisningarna rörande ersättningsreglerna har Landstingsförbundet pekat på att det ankommer på det enskilda landstinget att besluta om kostnadsfria preventivmedel även i dessa fall. Jag vill nämna att en del landsting också redan har fattat sådana beslut. Därigenom kan den som omfattas av mödrahälsovården få tillgång till kostnadsfri preventivmedelsrådgivning och fria preventivmedel i samma utsträckning som övriga grupper.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig om jag avser att vidta någon ytterligare åtgärd i syfte att eliminera riskerna av rökning på sjukhus i synnerhet nattetid. Grundläggande bestämmelser om byggnadsåtgärder för att begränsa faran för brand finns i byggnadslagstiftningen. Ytterligare bestämmelser för att förebygga och begränsa brand finns i brandlagstiftningen. När det gäller sjukvårdsanläggningar är sjukvårdshuvudmannen skyldig att anskaffa och underhålla redskap för släckning och livräddning vid brand samt att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och bekämpa brand. Statens brandinspektion har år 1971 i samråd med bl.a. socialstyrelsen och Landstingsförbundet lämnat anvisningar om brandsyn på vårdanläggningar m.m. Där behandlas åtgärder för att bl.a. förebygga brandrisker. Vidare har socialstyrelsen år 1970 givit ut råd och anvisningar om brandförsvar vid vissa institutioner. Inom sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut pågår i samarbete med Svenska brandförsvarsföreningen en brett upplagd utredning om brandskyddet i vårdanläggningar. Den omfattar brandteknisk planering vid projektering av vårdbyggnader samt byggnadstekniska åtgärder inom nya och befintliga anläggningar. Dessutom behandlas frågor som rör drift, underhåll och installation av anordningar av olika slag samt övning och utbildning av personal. Utredningen beräknas bli klar inom kort och kommer att remissbehandlas under våren 1975. Jag utgår ifrån att även brandriskerna på grund av
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tycker att det är bra och uttömmande. Det säger väl vad som kan sägas i fråga om åtgärder av detta slag. Men jag hade också en annan tanke bakom min fråga, och den skall jag försöka förklara genom att relatera vad som stod att läsa i en tidning efter den beklagliga branden. Under rubriken Stoppa rökarna återges bl.a. ett uttalande av en teknisk chef vid ett regionsjukhus. Han säger: ”När man pratar om att det skulle kosta uppåt 20 milj.kr. att installera brandalarmutrustning bara på sjukhusen i Stockholms län, då har man missat något väsentligt. Det kostar inte ett öre att informera om brandfaran och det är där man ska börja. Bygga bort riskerna är omöjligt. Folk måste förstå det farliga i att handskas med eld på sjukhus.” Det tycker man skulle vara självklart, men det finns en del människor som i stället tycker att det är självklart att de kan röka precis överallt, t.ex. i sjukhussängen. I svaret talas det om bäddutrustningar som skulle vara brandsäkrare. Jag har den här veckan också fått meddelanden från firmor som sagt att de har bra utrustningar och att de kan ordna det så att bäddarna blir brandsäkra; så snart någon tänder en tändsticka reagerar en elektronisk utrustning. Sådan utrustning finns t.ex. installerad i Uppsala, och det kostar bara 20 kr. per säng att göra en komplettering med sådan utrustning. Det är möjligt att man måste gå på den vägen, men jag tycker att det är beklagligt att vi liksom måste ge oss inför dessa människor som vågar röka också på sådana här farliga ställen. Den här tekniske chefen säger också: ”Det måste bli ett slut på den olovliga rökningen! Trots förbudsskyltarna röker folk i korridorer och kulvertar. Börjar det att brinna i en kulvert blir effekten ungefär som i en reamotor.” På kort tid övertänds hela sjukhuset. Så sent som under det senaste söndagsdygnet var det ett tillbud på ett sjukhus i Norrland. Då gällde det inte en kulvert utan en bädd. Sådana här saker händer alltså oupphörligen. Den tekniske chefen säger vidare: ”90 procent av alla sjukhusbränder orsakas av slarviga rökare. Det finns statistik på det från ett flertal länder.” Man sätter upp förbudsskyltar, och man har förordningar och regler. Det sägs ifrån att här är det farligt att röka. Men, framhåller denne man, det hjälper inte när vi inte har någon lag att stödja oss på. De flesta respekterar väl förbuden, men det finns alltid ett antal människor som 19 inte gör det. I det tidigare citerade uttalandet sägs det vidare: ”Socialstyrelsen och riksbrandchefen borde kunna få till stånd en sådan lag. Kan man göra en lag om att man måste ha lyse på cykeln mitt på ljusa dagen borde man också kunna få fram en lag mot rökning på sjukhus. Det behövs inga utredningar — vi som dagligen umgås med de här problemen kan lämna underlag så det räcker.” Jag har valt att citera den här chefen som jag inte uppfattar som någon kverulant utan som en man med ett stort ansvar. Det ger besked om hur man på ett billigt sätt kan göra sjukhusen mindre riskabla.
Herr talman! Jag vill gärna understryka att det självfallet är mycket viktigt att sjukvårdshuvudmännen och de lokala sjukhusledningarna ständigt har sin uppmärksamhet riktad på brandriskerna inom vårdinrättningarna, bl.a. riskerna vid sängrökning. Så långt det är möjligt bör man också vidta nödvändiga åtgärder för att minska och helst eliminera riskerna. Det här är i hög grad ordningsfrågor inom sjukhusen. En god vägledning kan erhållas av den kommunala brandchefen och genom socialstyrelsens råd och anvisningar i dessa frågor, där man tagit upp just dessa risker och pekat på de åtgärder som bör vidtas. Jag vill understryka att dessa frågor är utomordentligt seriösa, och jag utgår ifrån att man på alla vårdinrättningar kommer att skärpa uppmärksamheten vad det gäller brandriskerna.
Herr talman! Jag håller helt med herr Aspling på den här punkten. Men den som är ansvarig för dessa saker vid regionsjukhuset i Umeå — den tekniske chef som jag citerade i mitt förra anförande — säger att man redan i december förra året pekade på dessa risker. Vid en presskonferens före jul framhölls det att sängrökningen är ohyggligt riskabel. Man har i kulvertar och på andra farliga ställen funnit rester av cigarretter och tändstickor. Det är alltså helt klart att de ansvariga är uppmärksamma på faran, och de har gjort vad de kan för att ge föreskrifter och se till att dessa efterlevs. Men man kan inte begära att personalen på sjukhusen skall springa omkring på nätterna och kolla att folk efterlever föreskrifterna. Det måste bli så att den som är intagen på ett sjukhus skall inse att det inte går att bryta mot föreskrifterna. Vi kan inte begära att samhället skall gå in med ännu finare rökdetektorer, utan vi måste i stället försöka ge människorna en känsla av ansvar. När det gäller personer som är så skadade eller omtöcknade att de inte förstår detta, får man handla på annat sätt. Samtidigt som jag håller med socialministern vill jag framhålla att man borde sätta mer kraft och tyngd bakom de föreskrifter som finns och som faktiskt skall efterlevas. Det är beklagligt om vi, när resurserna så väl behövs på andra områden, är tvungna att betala många miljoner på Nr 36 grund av att människor på detta sätt är obetänksamma. Torsdagen den 13 mars 1975
Herr talman! Herr Håkansson i Rönneberga har frågat mig vilka åtgärder som vidtagits för att tillgodose riksdagens krav på stöd till Ventrafiken enligt trafikutskottets betänkande nr 15 år 1973. Frågan om statsbidrag till båttrafik bereds f. n. inom regeringens kansli. Även Ven och Ventrafiken behandlas i sammanhanget.

Herr talman! Riksdagen beslöt hösten 1973 efter förslag från trafikutskottet att statsbidrag i någon form till kostnaderna för upprätthållande av trafiken mellan Landskrona och ön Ven borde utgå. Det har gått relativt lång tid sedan detta beslut fattades, och det är helt naturligt att många av dem som är intresserade för denna sak har undrat vilka åtgärder som vidtagits. Det är orsaken till att jag har ställt denna fråga för att få ett uttalande av det ansvariga statsrådet. Jag ber att få tacka herr Norling för svaret. Det är kort, men jag förmodar att litet mer ligger bakom. Goda kommunikationer för såväl personsom godstransporter har stor betydelse i regionalpolitiken. Verkningarna av de under senare år utgående transportstöden bekräftar detta. Det positiva resultatet har också medfört kraftig ökning av dessa bidrag. Norrlands transportstöd, som 1971 beräknades till 25 milj.kr. för helt budgetår, föreslås för budgetåret 1975/76 uppgå till 100 milj.kr. Vidare har transportstödet till Gotland, som beräknades till 2,1 milj.kr. budgetåret 1972/73, för nästa budgetår uppräknats till 21 milj.kr. 1954 års öutredning omfattade de tre öarna Gotland, Öland och Ven, därför att deras problem ansågs vara likartade. I utredningsdirektiven framhölls att Ven hade liknande problem som de andra två öarna fast i mindre skala. Vad Gotland och Öland nu har fått i bättre trafikmöjligheter bör även komma Ven till godo. Öland har genom broförbindelsen fått sin trafikfråga bäst löst. För Gotlands del har vid utvärderingen av det hittillsvarande godstransportstödet konstaterats att det väl fyllt sin regionalpolitiska uppgift. Förutom det vidgade godstransportstödet utgår nu även bidrag till persontrafiken. Detta innebär mot tidigare taxor en sänkning av biljettpriserna med 25-40 X. Nu är det Vens tur att få förbättrad trafik, främst för den bofasta 21 befolkningen och näringslivet. Den fasta befolkningen har kraftigt minskat från ca 1 100 personer vid sekelskiftet till nu under 400 personer. Ven har genom sin säregna och vackra natur ett stort turistintresse och besöks varje år under sommarmånaderna av över 100 000 turister. En utvidgad turism är till gagn för öns näringsliv och fasta befolkning och bör stimuleras med goda förbindelser till humana biljettpriser. Trots att resefrekvensen ökar har ändå underskottet på denna trafik ständigt stigit. Det är därför nödvändigt med någon form av bidrag, en anhållan som kraftigt understrukits av länsstyrelsen i Malmö.
Herr talman! Som jag haft anledning säga i samband med en frågestund här i riksdagen för en tid sedan, då vi också talade om skärgårdstrafiken, bereds frågan om statsbidrag till båttrafik av en interdepartemental arbetsgrupp, som har tillsatts för en översyn av olika skärgårdsfrågor. Jag tror att resultatet av utredningsarbetet kommer att föreligga relativt snart, och jag räknar då med att Ventrafiken kommer att finnas med i bilden. Herr Håkansson i Rönneberga tog upp tidsaspekten bakåt med hänsyn till riksdagens uttalande. Jag vill också på den punkten erinra om mitt svar på en närbesläktad fråga för en tid sedan. Jag sade då att tidsförskjutningen får ses i samband med att vi nu behandlar olika skärgårdsfrågor i ett sammanhang. Det är då lämpligt att samla alla frågor av den typ som herr Håkansson talat om till ert beslut, som omfattar alla skärgårdar.

Herr talman! Det är klart att man kan ha olika utgångsläge när det gäller att lösa en fråga. Från vårt håll vill vi gärna trycka på att Ven är något speciellt, därför att den tidigare har klassats tillsammans med Gotland och Öland. Vi tycker att Ven bör behandlas på ett speciellt sätt i likhet med vad som skett i fråga om dessa båda andra öar. Kommunikationsministern underströk nu att frågan om Ven är under behandling, och jag förväntar att den behandlas positivt.
Herr talman! Jag vill bara till sist säga att vi kommer inte att behandla Ven på något annat sätt än andra öar runt vår kust, vare sig bättre eller sämre.

Herr talman! Herr Andersson i Nybro har frågat mig om jag är beredd medverka till att postverket inte motverkar utan i stället understödjer kommunernas planer på att ge människorna i mindre tätorter och inom glesbygdsområden en god närservice. Jag har vid ett flertal tillfällen här i riksdagen besvarat frågor och interpellationer om aktuella förhållanden vad gäller postservice och därvid utförligt uppehållit mig vid postverkets serviceorganisation och tjänster på landsbygden samt i de mindre tätorterna. Senast skedde detta i förra månaden . Att de som bor i mindre orter och inom glesbygdsområden skall ha just en god närservice är en målsättning som synes vara gemensam för såväl frågeställarna som för mig själv och postverket. Flertalet människor utanför de större tätorterna får numera en god och fullständig postservice genom lantbrevbärare direkt hem till sin bostad. Lantbrevbäringsnätet har successivt byggts ut, och f.n. betjänas ca 800 000 hushåll, varav ca 200 000 tillfälliga, på detta sätt. Postverket har enbart goda erfarenheter av detta system, och ofta uttrycker postkunderna sin tillfredsställelse över den nya serviceformen. Genom att postanstalterna på detta sätt blir rörliga bortfaller i många fall behovet av den äldre typen av fast postanordning som vanligen haft endast ett begränsat öppethållande. I vissa fall — där minst 70 sammanliggande hushåll finns — inrättar dock postverket s.k. postställen varigenom fördelarna med lantbrevbäringen kombineras med att de kunder som så önskar eller som någon gång inte kunnat passa lantbrevbärarens ankomsttid kan få sin postservice under en bestämd tid och i en bestämd lokal. Inför en förestående omorganisation av postservicen på landsbygden informerar postverket skriftligen och genom information på möten regelmässigt de berörda kommunerna och postkunderna och inhämtar deras synpunkter och önskemål. Detta sker innan någon omläggning genomförs. De synpunkter och önskemål som då kommer fram får sedan vägas mot verkets personella och organisatoriska önskemål, innan beslut fattas. Jag anser att postverket gör allt vad som rimligen kan göras för att ge dem som bor i mindre tätorter och inom glesbygd en så god närservice som möjligt.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag vill påminna om att riksdagen så sent som under föregående år har uttalat att man bör gå fram mycket försiktigt när det gäller indragning av postexpeditioner i glesbygder och mindre tätorter. Om jag tolkat herr Norling rätt bl.a. i en skrivelse till kunderna vid Vassmolösa postexpedition, anser statsrådet att postanstalter bör bibehållas vid en tätbebyggelse med omkring 200 hushåll. Jag inser liksom herr Norling att det måste finnas ett visst underlag för att en postexpedition skall kunna finnas kvar. Jag vet att man även ute i kommunerna är väl medveten om att det krävs ett rimligt befolkningsunderlag om det skall vara möjligt att upprätthålla en god närservice. Det är därför många kommuner i dag är inriktade på att stimulera byggandet i mindre tätorter för att garantera närservice. I de två konkreta fall som jag pekat på i min fråga arbetar såväl Kalmar som Nybro kommuner på att stärka underlaget för tätortsområdena Vassmolösa och Örsjö. Det sker genom en omfattande egnahemsbebyggelse i båda tätorterna och genom viss industriutbyggnad i Örsjö. När kommunerna nu är mitt uppe i arbetet med att, som jag ser det, styra utvecklingen i en positiv riktning, planerar postverket för indragning av postexpeditionerna. Postverkets planer går alltså på kollisionskurs gentemot kommunernas planer. Jag utgår ifrån att herr Norling inte kan anse det lämpligt och rimligt att postverket sätter käppar i hjulet för den kommunala planeringen. Jag begär inte att herr Norling skall ta ställning till de aktuella lokala fallen, men jag hoppas innerligt att herr Norling håller med mig om att postverket i fortsättningen bör ta större hänsyn till kommunernas planer. När man ute i kommunerna är i fullt arbete med att skapa bättre underlag och bättre förutsättningar för lokal service tycker jag detta är ett intresse även för postverket. Vore det inte, herr Norling, rimligt att postverket lägger sina nedläggningsplaner på hyllan i alla de orter och samhällen där man är på väg att nå det minimiantal hushåll som herr Norling själv har angett? Jag skulle hälsa ett sådant uttalande med stor tillfredsställelse.
Herr talman! Jag delar herr Anderssons i Nybro uppfattning att vi inte skall behandla enskilda ärenden här i kammaren. Nu kan man emellertid i detta fall gärna, om man så önskar, ta de två platser, som herr Andersson har byggt upp sin fråga på, såsom typexempel på hur jag i mitt svar har beskrivit postverkets sätt att arbeta. Då kanske det må vara förlåtligt om vi stannar upp ett ögonblick vid ett konkret ärende, eftersom det då får tjäna till bevisning av handläggningen. Poststationen i Örsjö, som herr Andersson i Nybro talar om i sin fråga, är förenad med SJ-stationen där. Postgöromålen ombesörjs alltså av järnvägspersonal enligt särskilt avtal mellan statens järnvägar och postverket. Nu har SJ sagt upp avtalet med postverket från den 1 juni i år av den anledningen att järnvägsstationen kommer att avbemannas från detta datum. SJ:s beslut om avbemanning har överklagats hos regeringen. Postdirektionen i östra distriktet har i samråd med postmästaren i Nybro upprättat ett förslag till dylik omorganisation av postanordningarna i Örsjöområdet. Det förslaget har sänts till Nybro kommun för yttrande, men något yttrande har ännu inte inkommit från kommunen till postdirektionen. Ett informationsmöte med befolkningen har dessutom ägt rum ganska nyligen. Jag har med den här beskrivningen bara velat visa att den handläggningsordning som jag rent allmänt talat om i mitt svar har följts och håller på att fullföljas i fallet Örsjö. Postexpeditionen i Vassmolösa, som också nämnts av herr Andersson, kommer — som jag också talade om i mitt svar — att dras in och ersättas med lantbrevbäring plus postställe, sedan Kungl. Maj:t i oktober i fjol lämnat besvär över indragningen utan åtgärd.
Herr talman! Statsrådets beskrivning av läget för Örsjö och Vassmolösa är naturligtvis riktig. Jag hoppas givetvis att de planer som finns på indragning av järnvägsstationen i Örsjö inte blir en realitet. Man borde, i avvaktan på ett definivt beslut därvidlag, inte förhasta sig när det gäller indragning av postexpeditionen. Jag vill, herr Norling, återknyta till mitt tidigare anförande. Både herr Norling och jag måste vara intresserade av att inte allmänhetens förtroende rubbas för samhällets vilja att upprätthålla en rimlig lokal service. På den punkten är vi säkert överens. Men om man studerar utvecklingen i Vassmolösa finner man att människorna har knutit en förhoppning till den positiva utvecklingen vid postexpeditionen där, som haft en kraftig ökning av omsättningen. Ett annat faktum är att kommunen bygger ut i den här tätorten. Ett stort antal nya hushåll kommer till i området inom en nära framtid. Det är rätt rimligt att människorna i det läget ställer förhoppningar på att samhället, inte minst när det gäller posten, skall beakta denna positiva utveckling vid ställningstagande till postens framtid. Jag skulle vilja sluta med att uttala förhoppningen att herr Norling studerar dessa frågor ytterligare, så att postverkets planering och den kommunala planeringen kan stämma överens i fortsättningen.
Herr talman! Jag delar i långa stycken herr Anderssons i Nybro uppfattning att man naturligtvis inte skall göra någonting förhastat.

Något år efter det att man infört lantbrevbäring i ett visst område — som måhända har berörts vid frå gestunder av den här karaktären i riksdagen — har det hänt att jag passerat det området eller av annan orsak träffat människor som är postkunder där. Jag har då ofta fått dokumenterat att den nya ordningen med lantbrevbäring, kanske kombinerad med postställe, har fungerat mycket bra. I många fall har människorna på min fråga sagt att de naturligtvis inte skulle önska sig tillbaka till den situation som rådde innan lantbrevbäringen inrättades. Med det här har jag bara velat poängtera att även postkunderna bör få möjlighet att förutsättningslöst värdera det sätt på vilket postverket försöker bjuda ut den nya formen av service. Det sker också.
Herr talman! Bara en mycket kort replik. Jag är överens med kommunikationsministern om det värdefulla i denna information och i kontakten mellan postverket och allmänheten. Men verkligheten är ju den att postverket tyvärr inte kunnat följa de starkt uttalade önskemål som har kommit fram i båda de aktuella fallen. Jag delar kommunikationsministerns uppfattning om den goda servicen i lantbrevbäringen. Men jag tror att vi också måste vara överens om att lantbrevbäringen inte alltid kan ge människorna den service som de behöver. Det gäller t.ex. förvärvsarbetande som inte är hemma när lantbrevbäraren kommer. De kan tyvärr inte utnyttja lantbrevbäringsservicen. Vidare kan företag och andra i samhällen med mera utvecklat näringsliv ha svårt att alltid utnyttja den service som lantbrevbäringen ger. Jag erkänner dock gärna att lantbrevbäringen för många människor innebär en god service.

Herr talman! Vi lever i en tid med stora enheter. Det är ett faktum som gäller i stor utsträckning på det kommunala området. Genom sammanläggningarna har avståndet från medborgarna till kommunens centrum ökat både fysiskt och på annat sätt och möjligheterna till kontakt minskat. Antalet kommunala förtroendeposter har skurits ner till en fjärdedel på några få år, och det har gjort att det nu är mycket färre personer som känner en kommunal förtroendeman eller som har en sådan i sin närhet. Samtidigt ökar omfattningen av den kommunala verksamheten. Kommunerna tar på sig nya uppgifter, och uppgifterna har blivit alltmer komplicerade. Det blir svårare och svårare för den enskilda människan att överblicka motiven bakom de kommunala åtgärderna. Dessa ter sig ofta som svåra att förklara och framstår många gånger som omotiverade ingrepp eller förändringar. Deras genomförande medför ofta ganska mycket av oro och bekymmer bland de berörda människorna. Detta är problem för den kommunala demokratin. Ett ytterligare problem har tillkommit, nämligen den gemensamma valdagen för kommunal-, landstingsoch riksdagsval, som gör att de kommunala frågorna i stor utsträckning kommer bort i debatten inför valen. Det är rikspolitiken som dominerar genom TV och andra massmedia. Det gör också att det är svårt för människor att påverka politiken. Man vet inte hur den egna kommunen påverkas av att man röstar på det ena eller det andra sättet i kommunalvalet, eftersom den informationen inte nått fram. Risken är också att den kommunala valrörelsen inte erbjuder särskilt mycket av alternativ. Detta är välkända utvecklingstendenser, och det är de som har motiverat att vi i folkpartiet under många år fört fram konkreta förslag för att förbättra den kommunala demokratin, för att ge människor mera inflytande och för att ge dem större möjligheter att påverka sin egen närmiljö och också den egna kommunen i dess helhet. I en motion till årets riksmöte har jag fört fram en del av de konkreta förslagen, och de behandlas bl.a. i det här utskottsbetänkandet. Det första av förslagen är att riksdagen skall uttala sig för direktvalda kommundelsråd och begära förslag av regeringen om ändring av kommunallagen till våren 1976. Frågan borde egentligen ha behandlats nu, så att kommunerna hade haft god tid på sig för att besluta om inrättandet av kommundelsråd, om deras storlek, om valkretsindelning och alla sådana saker. Det är verkligen i senaste laget att få ett sådant beslut nästa år, men på grund av det sätt som utredningsarbetet har bedrivits på är det den tidigaste möjliga tidpunkten, och det är därför detta yrkande är framställt. Det är viktigt att få kommundelsråd både i de fall där ett flertal kommuner har slagits ihop till en storkommun och i de fall där en stor kommun har existerat under lång tid, t.ex. de stora städerna. I båda fallen är det väsentligt att de lokala synpunkterna, framför allt på planfrågor, får komma fram bättre än de har gjort under senare tid.

De här lokala synpunkterna måste komma fram. Jag tror att det redan finns tillräckligt med erfarenheter för att man skall kunna säga, att den enda garantin för att de verkligen kommer fram är att vi får lokala organ - kommundelsråd eller vad man vill kalla dem — som är valda direkt av människorna i den aktuella kommunen. Det har gjorts en del försök med kommundelsråd tillsatta av fullmäktige, och de har i och för sig varit lovande; jag kan särskilt nämna försöken i Göteborg, som vi har hört mycket positivt om. Alla är vi väl ändå medvetna om risken för att om inte förtroendemännen är direkt valda av de människor som de skall företräda, så har de inte samma förpliktelse att hålla god kontakt med den lokala opinionen.

Då kommer de lokala synpunkterna precis som så många gånger tidigare att möta argumentet: ”Det är för sent. Nu måste vi göra så här, för annars kommer det att kosta så mycket. Vi kan inte vänta längre och tänka på nya alternativ vid den här tidpunkten.” Kommundelsråden bör alltså vara direkt valda, och för det behövs en ändring av kommunallagen i god tid före nästa val. Ett annat angeläget önskemål är rådgivande folkomröstningar. Att vi skall ha en representativ demokrati i kommunerna är vi alla ense om, men vi vet också att det finns många frågor som tillsammans skall ligga till grund för den enskildes val av parti. Det gör helt naturligt att den kommunala församlingen inte är representativ för medborgarnas uppfattning i alla frågor som den skall avgöra — de är kanske inte partifrågor. Dessutom spelar ju rikspolitiken en stor roll vid valet av även de kommunala förtroendemännen, och det gör att det är ännu mera angeläget att man direkt kan ta reda på vad medborgarna tycker i en omstridd kommunal fråga. Det skulle man kunna göra genom folkomröstning. Den tredje punkten gäller rätt för de kommunala nämnderna och styrelserna att ha offentliga sammanträden. Det behöver ju inte betyda att de alltid har offentliga sammanträden. Men de skall ha en rätt till sådana offentliga sammanträden där man kan informera människorna om viktiga aktuella problem — också ute i kommunens olika delar. Slutligen är det förslaget om bättre insyn i och inflytande över de kommunala bolagen. Det har varit en mycket stark utveckling som inneburit att man mer och mer har lagt över den kommunala verksamheten på bolag. Det kan ha vissa praktiska skäl. Bolagen arbetar smidigare i många avseenden. Men det blir också sämre insyn för medborgarna. Det gäller att försöka ta till vara de fördelar som kan finnas i bolagsformen men ändå se till att inte de demokratiska värdena går förlorade. I motionen tar jag upp åtta punkter: 1. Återhållsamhet i fråga om bildandet av kommunala bolag. Om man går igenom de kommunala bolag som har bildats, är det säkert åtskilliga som skulle kunna ha arbetat som vanliga kommunala nämnder och styrelser om man hade lagt mera vikt vid behovet av insyn i verksamheten. 2. Offentlighetsprincipen bör slås fast i de kommunala bolagens bolagsordning, så att man ålägger dem som arbetar inom bolagen öppenhet gentemot medborgarna. 3. Man bör ge rätt för kommunfullmäktiges ledamöter att närvara vid bolagsstämmorna och ställa frågor, så att inte bolagsstämman blir en sluten tillställning. 4. Rätt för kommunfullmäktige att förrätta val av styrelseledamöter i de kommunala bolagen. Man bör inte överlåta denna rätt till någon kommunal nämnd eller styrelse. Besluten bör fattas så nära medborgarna som möjligt. 5. Man bör låta kommunfullmäktiges valberedning förbereda även val av ledamöter i kommunala bolag, så att man verkligen ser till att det blir samma representativitet i de styrelserna som i övriga kommunala nämnder och styrelser. 6. Möjlighet att i kommunfullmäktige interpellera bolagsstyrelsens ordförande. Kommunala bolag gör ofta ute i kommunen saker som berör medborgarna direkt, och det skulle i sådana fall vara av värde att snabbt få en interpellationsdebatt i fullmäktige. Då bör det inte finnas några hinder för detta, utan det bör vara en rättighet för fullmäktigeledamöterna att interpellera bolagsstyrelsens ordförande i sådana frågor. 8. Skyldighet för bolagsstyrelse att fortlöpande redovisa bolagets verksamhet för kommunstyrelsen och att varje år lämna en fyllig offentlig redovisning för de olika åtgärder som bolaget har vidtagit. Att jag har tagit upp dessa punkter betyder inte att detta inte skulle förekomma redan nu, för det gör det naturligtvis på många håll. Men det gäller att se till att det blir en regel och inte bara någonting som fungerar när allting är bra. Herr talman! Dessa yrkanden har framförts tidigare och besvarats med att utredningen pågår. Ja, en utredning har pågått länge och den pågår fortfarande. Det är märkligt att det skall vara så väldigt svårt att få fram konkreta förslag på detta område. Nu hänvisas till att betänkandet snart kommer att framläggas. Ja, det är värdefullt även om man tycker sig ha hört den synpunkten förr. Men det borde vara möjligt för riksdagen att ta ställning till principfrågorna utan att avvakta ytterligare utredning, och det är vad jag har begärt och vad herr Ahlmark begär i sin reservation. Det borde inte behövas någon utredning eller remissbehandling för att man skall kunna ta ställning till den fundamentala principen att de som representerar medborgarna i en viss del av kommunen också skall: väljas av dessa medborgare och inte utses av ett centralt organ.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 Jag beklagar också att folkpartiet denna gång ensamt i reservationen uttalar sig för, som jag tycker, ganska självklara demokratiska principer.

Herr talman! Jag är säker på att konstitutionsutskottets ordförande uppfattade vad jag sade beträffande remissförfarandet, nämligen att det finns inget behov av remissförfarande om principen att de som representerar människor i ett visst område skall väljas av dessa människor och inte utses centralt av kommunens fullmäktige. Jag sade självfallet inte att det inte skulle finnas behov av remissförfarande när det gäller de här betänkandena. Det är klart att de skall remissbehandlas — de kommer att innefatta en mängd praktiska frågor. Men det bör väl inte behövas något remissförfarande för att riksdagen skall stå fast vid principen om direkta val. Det var vad jag sade. Jag skulle vilja be herr Johansson i Trollhättan att förklara vad det är för remissynpunkter som skall kunna få riksdagen att avstå från att hävda principen om direkta val av människor som skall representera en viss del av kommunen. Jag vill också påpeka att det är fråga om att ge kommunerna möjlighet att inrätta direktvalda kommundelsråd. Det är inte fråga om att herr Ahlmark och jag i vår självtillräcklighet här vill tvinga kommunerna att göra någonting. Vi vill ge varje kommun möjlighet att efter sina förhållanden besluta om man skall inrätta dessa kommundelsråd eller inte. Det är detta det är fråga om. Med all respekt för den erfarenhet som finns samlad i t.ex. Kommunförbundets styrelse så har inte jag den uppfattningen att man där skall sitta och besluta för kommunernas räkning och yttra sig för kommunernas räkning i politiska frågor. Det är önskvärt att de olika lokala förhållandena får spela in, så att varje kommun får ta ställning för sin del. Det är en annan historia. Jag understryker att förslagen självfallet skall remissbehandlas, men det borde vara möjligt för riksdagen att ta ställning till vissa principer. Och varför anser vi det då så angeläget med ett ställningstagande nu? Jo, det är därför att om vi skall kunna vara säkra på att ett förslag enligt dessa principer föreläggs nästa års riksdag, så är det önskvärt att regeringen verkligen får direktiv att utarbeta ett sådant förslag. Mot bakgrund av tidigare erfarenheter vet vi att det annars inte är säkert att det kommer fram något förslag. Och tyvärr finns det ju vissa begränsningar i riksdagens möjligheter att utarbeta egna lagförslag. Det är därför som vi vill slå fast principerna redan nu, så att det verkligen kommer fram ett förslag till nästa års riksdag. Att göra det innebär sannerligen inget nedvärderande av de lokala, kommunala synpunkterna. Det är ju de synpunkterna som vi vill tillgodose med förslaget.

Herr talman! Det har väl aldrig rått något tvivel om att vi vill att dessa förslag i alla detaljer skall remitteras till olika instanser och diskuteras där. Men jag noterar att herr Johansson i Trollhättan inte tog upp min utmaning att ge exempel på några synpunkter som skulle kunna leda till att man avstår från att ge kommunerna rätt att utse direktvalda kommundelsråd. Och om man inte tror att det kan komma fram några sådana synpunkter och man dessutom vill vara alldeles säker på att riksdagen nästa år får ta ställning till ett förslag som bygger på den principen, så har man väl ingen annan möjlighet — om man inte tillhör regeringen — än att riksdagen beställer ett sådant förslag av regeringen. Om förslaget hade kommit fram tidigare, så hade det inte varit nödvändigt att pressa så hårt. Förra året hade vi därför ingen reservation. Då utgick vi nämligen från att riksdagen skulle ha möjligheter att behandla förslaget nu. Men i dag har vi inte den möjligheten, och då måste man ta upp frågan på detta sätt, om man verkligen vill vara säker på att denna princip skall komma fram i ett lagförslag. Herr Johansson i Trollhättan använde uttrycket ”de som eventuellt stöder dessa två herrar, Ahlmark och Romanus”, men det är inte fråga om att stödja de två herrarna, herr Johansson, utan frågan är om man vill uttala sig för principen att de som representerar människorna i ett visst område också skall väljas av de människorna. Det är det frågan gäller, ingenting annat. Det går inte att blanda bort den saken genom att säga att det skulle vara något slags plötsligt påfund från två ledamöter här i riksdagen, som dessutom inte har riktigt lika lång erfarenhet som herr Johansson, även om vi ändå har haft någon befattning med den kommunala verksamheten.

Herr talman! I centerns partiprogram inleds avsnittet om kommunal demokrati med följande: ”Centerpartiet eftersträvar en stark självstyrelse och en levande demokrati i såväl primärkommuner som län. Kommunal självstyrelse ger medborgarna möjligheter att aktivt delta i det samhällsarbete, som ligger dem närmast — de lokala och regionala uppgifterna. En aktivt engagerad medborgaropinion är den bästa garantin mot byråkrati. Samtidigt är det viktigt att genom den kommunala självstyrelsen ta till vara medborgarnas lokaloch personkännedom.” Jag finner det angeläget att slå fast detta i mitt inlägg i denna debatt. Ingen kan förneka att centern genom åren hängivet verkat för att vidareutveckla den kommunala självstyrelsen och ge den ökat innehåll och ökad betydelse. Jag skall endast hänvisa till insatserna från början av 1960-talet och framåt.

Under alla efterföljande riksdagar på 1960-talet har vi fört fram krav på utredning och också föreslagit åtgärder för att ge den kommunala självstyrelsen ökat innehåll och vitalitet. Våra krav skärptes ytterligare vid tvångslagens tillkomst år 1969. Efter denna tidpunkt fick vi gehör för vårt bestämda krav om en utredning beträffande den kommunala demokratin i hela dess vidd. Den kommunala demokratiutredningen har ju också arbetat intensivt under de därpå följande åren. Därutöver har en utredning om den kommunala ekonomiska situationen kommit till. Alla känner också till hur viktig denna bit av den kommunala verksamheten är när det gäller att skapa förutsättningar för en fullödig kommunal självverksamhet. Också under tidigare riksdagar på 1970-talet har centern väckt motioner om olika kommunala frågor. I år är läget annorlunda. Som konstitutionsutskottets ordförande nyss framhållit är det nu klart att utredningen om den kommunala demokratin inom någon månad kommer att lägga fram sitt huvudbetänkande. Det är, som utskottet också säger, inte särskilt meningsfullt att nu ta upp och gå igenom alla de problem som utredningen har att analysera och lägga fram förslag om och som kommer att finnas med i det betänkande som förväntas. I den situationen har vi från centern funnit det riktigt att inte nu göra några preciserade ställningstaganden i olika delfrågor. Tvärtom finner vi det riktigare att låta remissbehandlingen ske, så att man genom denna kan få in så många synpunkter som möjligt. En fråga som jag ändå vill beröra något i dag gäller statskontrollen över kommunerna. Jag tar upp den av en speciell anledning. I TV redovisades för några dagar sedan, i anslutning till debatten om överinskrivning av elever i barnstugorna, av en tjänsteman från socialstyrelsen att man skulle överväga i socialstyrelsen att gå ut med nya föreskrifter till kommunerna. Det sades därvid någonting om att det är socialstyrelsen som beviljar statsbidraget. Inför detta måste man fråga sig: Är det ändå inte kommunerna och deras sociala centralnämnder som bäst är skickade att bedöma denna fråga och planera så att man får ut det mesta möjliga av de resurser man har för barnomsorg? Detta är ju enda sättet att ge så många som möjligt chans att få denna barnomsorg. Det är angeläget att förstärka den kommunala barnomsorgen. Det framhöll vi också från centerns sida vid underhandlingarna om den nu välkända uppgörelsen om det s.k. kommunala skattestoppet. Tyvärr fick vi inte gehör för våra krav vid det tillfället. Men det måste vara fel att gå ut med generella besked i detta avseende. Olika kommuner har olika förutsättningar. Vissa kommuner kan trots en överinskrivning av elever ändå inte utnyttja kapaciteten vid barnstugorna till mer än 45-50 96. I sådana fall måste det vara direkt felaktigt med en generell rekommendation eller någon typ av förbud mot överinskrivning. Det måste vara angelägnare att utnyttja de resurser som finns på ett så effektivt sätt som möjligt. Därtill strider en central rekommendation av den här typen mot den uppgörelse mellan regeringen och kommunförbunden som har träffats. I den uppgörelsen sägs i punkten 6 att skärpt uppmärksamhet skall ägnas de statliga myndigheternas normgivande verksamhet. Herr talman! Med dessa kommentarer vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De många kommunsammanslagningarna under senare år har på en rad punkter ändrat betingelserna för den kommunala demokratin. Frågan om kommunsammanslagningarna skall vi emellertid inte ta upp i detta sammanhang. Den kommer på riksdagens bord senare under våren i ett annat betänkande. Frågan är ändå inte ointressant i dag. Framför oss har vi viktiga förändringar — förhoppningsvis förbättringar — i den kommunala demokratin. Dessa förbättringar har vi väntat på i ganska många år. Man kan säga att de i många fall kommer i senaste laget. När kommunsammanslagningarna genomfördes 1970-1973 ledde de till besvärligheter när det gäller den kommunala demokratin. Människorna fjärmades på många sätt från besluten. Vi tycker från moderat håll att man i samband med kommunindelningsreformerna borde ha motverkat de negativa effekterna på den kommunala demokratin med reformer som hade förändrat och förbättrat förutsättningarna för de enskilda människorna att få ett inflytande. Nu blev det inte så; förbättringarna av den kommunala demokratin har ännu inte kommit, och de ser ut att komma ett bra tag senare än vad de borde göra. Det betänkande som vi nu behandlar tar inte ställning till de många intressanta principfrågor som finns. Som tidigare har sagts i debatten är två utredningar aktuella — kommunallagsutredningen som redan har lämnat sitt huvudbetänkande och utredningen om den kommunala demokratin som om någon månad kommer med sitt betänkande. Utskottet har skjutit dessa frågor framför sig liksom riksdagen gjorde förra året. Då beslöt riksdagen att överlämna de många motioner som fanns till utredningen om den kommunala demokratin. Vi kan nu utgå från — det måste bli på det sättet — att de här frågorna efter sedvanlig remissbehandling framläggs för riksdagen våren 1976. Det är hög tid att så verkligen sker. Kraven på reformer är många och förväntningarna är stora inte bara hos kommunalt aktiva människor utan också bland den allmänhet som med intresse följer det kommunala arbetet och den politiska verksamheten. Jag skall, herr talman, inte utförligt redogöra för de krav som finns i motionen 93 av herr Bohman m.fl. utan bara peka på några frågor som är av intresse i detta sammanhang. Det gäller först de kommunala förtroendemännens arbetsmöjligheter. Vi tycker att man med hjälp av arbetslagstiftningen skall ge de kommunala förtroendemännen bättre möjligheter att aktivt delta i det kommunala arbetet genom garanterad ledighet och reformer av detta slag. Det gäller, som tidigare har sagts här, ökad möjlighet till insyn i de kommunala bolagen — jag skall inte gå närmare in på det. Vi kan också tänka oss att man prövar olika former av majoritetsstyre i kommunerna. Det skulle kunna få till följd en aktivering av partier och politiker. Att anordna kommunala folkomröstningar tycker vi är en utmärkt väg att ge medborgarna ett direkt inflytande. Därigenom skulle den representativa demokratin kunna kompletteras på ett förnämligt sätt. Vidare tycker vi att man bör vidta en sådan ändring i kommunallagen att kommunerna får möjligheter att om de så önskar inrätta direktvalda kommundelsråd. Vi anser emellertid att man skall lämna så stor frihet som möjligt åt kommunerna att själva få avgöra vilka former för direkt medinflytande för människorna i kommunerna som passar dem bäst. Vi tror inte att det är möjligt, önskvärt eller lämpligt med en central styrning och en tvingande lagstiftning. På en punkt, herr talman, vill jag säga ytterligare några ord. Det gäller den gemensamma valdagen. När riksdagen i slutet på 1960-talet beslöt införa den utgick man på många håll från att när erfarenheter hade vunnits av den gemensamma valdagen skulle frågan tas upp till förnyad prövning. Redan då fanns det stark kritik mot sammanblandningen av riksoch kommunalval. Nu har vi två gemensamma valdagar bakom oss, och därmed har vi rimligen fått en viss erfarenhet av hur den gemensamma valdagen har fungerat. Dess värre tvingas man då konstatera att många av de negativa effekterna har inträffat. Den gemensamma valdagen har utan tvivel lett till att den kommunala demokratin inte har kunnat utvecklas och förstärkas på det sätt som hade varit önskvärt i samband med den omfattande kommunindelningsreformen. Vi tror därför från moderata samlingspartiets sida att det är dags att göra en ordentlig utvärdering av hur den gemensamma valdagen har fungerat och sedan dra slutsatserna av det. Vi tror att de slutsatserna måste gå i riktning mot en återgång till det system som fanns tidigare med skilda valdagar för riksoch kommunalval. Vi har närmare utvecklat de tankegångarna i den partimotion nr 93 som väckts vid årets riksdag. Herr talman! När riksdagen nästa år går att besluta om alla de här frågorna är det önskvärt med en så bred förankring som möjligt. Det är till nytta för alla parter om man kan undvika en upprivande strid i dessa frågor och om ett beslut kan omfattas av så många partier som möjligt. Efter många års omfattande grundlagsarbete på riksplanet tycker vi att det nu vore dags att söka uppnå ett motsvarande arbete på det kommunala området och att vi där verkligen får till stånd de reformer som vi nu under en tioårsperiod har debatterat i riksdagen. Utgångspunkten för det här arbetet måste rimligtvis vara att inte bara ta kommunala effektivitetshänsyn, utan som utgångspunkt måste man ha de enskilda människornas möjligheter att göra sig och sina intressen gällande i den kommunala beslutsprocessen. Behoven är uppenbara. Snara åtgärder är efterlängtade, och det som riksdagen gör våren 1976 bör rimligtvis inte bara bli en teknisk översyn av gällande kommunallagar utan i stället en ordentlig fördjupning av den kommunala demokratin. De tendenser mot central styrning och urholkad kommunal demokrati som kännetecknade 1960-talet måste nästa vårriksdag vända i sin motsats.
Herr talman! Moderata samlingspartiet och centerpartiet har tidigare uttalat sig för direktvalda kommundelsråd. Moderaterna har t.o.m. i en partimotion till årets riksdag begärt att riksdagen skall beställa ett sådant förslag från regeringen. Samma yrkande finns också i en centermotion. Det man frågar sig när man ser att folkpartiet här står ensamt för reservationen är varför ni har hoppat av den ståndpunkten. Jag fick inte någon direkt motivering för det från någon av de föregående talarna. Är det så att ni förväntar er att remissarbetet kommer att övertyga er om att man i fortsättningen skall förbjuda de kommuner som vill inrätta direktvalda kommundelsråd att göra det? Vi liberaler kommer i stället att fortsätta att hävda principen att de kommuner som vill inrätta direktvalda kommundelsråd också skall få möjlighet till detta. Vi kommer att göra det även om herr Johansson i Trollhättan anser att det är ”löjligt” att hävda den uppfattningen. Vi kommer att göra det också om det kommer invändningar från en eller annan remissinstans. Det hindrar inte att vi självfallet kommer att vara fullt beredda att ta intryck av alla praktiska synpunkter på hur den här rättigheten skall utformas.

Det skulle göra ett märkligt intryck. Herr Johansson i Trollhättan är kanske inte anhängare av principen att kommunerna skall få besluta om inrättande av direktvalda kommundelsråd. Då förstår jag att han håller på sin uppfattning, även om det vore bra om han ändrade sig och lät kommunerna själva bestämma. Det är svårare att förstå hur man, när man tidigare haft en viss uppfattning och nu kommer närmare dess förverkligande, plötsligt kan hoppa av den. Detta har tydligen moderata samlingspartiet och centerpartiet ansett vara riktigt, och detta begär herr Johansson att också vi i folkpartiet skall göra. Det gör vi inte.
Herr talman! Låt mig erkänna att jag inte förstår vad herr Romanus menar. Han tycks vara dåligt insatt i vad som har sagts i denna fråga. När vi förra året diskuterade detta ämne, ställde hans partiordförande, herr Helén, ett antal frågor — hur många de var kommer jag inte ihåg; folkpartiet brukar ju ofta ha punktprogram av varierande längd — och jag svarade på samtliga frågor för moderata samlingspartiets räkning. Vi var uppenbarligen så gott som helt och hållet överens. I moderata samlingspartiets partimotion nr 93 i år heter det: ”Genom ändring av kommunallagen bör kommunerna ges möjlighet att inrätta direktvalda kommundelsråd. Kommunerna bör själva få avgöra mandatperiod och tidpunkt för val.” Såvitt jag kan förstå, herr talman, är det självfallet inte fråga om några avhopp. Tvärtom är det kristallklart vad moderata samlingspartiet anser i denna fråga liksom i de övriga frågor som jag här har tagit upp. Det står uttryckligen i partimotionen och det är bara att läsa den. Vad vi nu diskuterar är emellertid om riksdagen denna vår, när en utredning just har avlämnat sitt betänkande och en annan kommer om någon månad, skall ta en stor principdebatt och i kammaren besluta om ett antal principer, som vi sedan nästa vår skall försöka utforma i lagparagrafer. Jag kan inte se att det är en rationell arbetsmetod. Där har jag samma uppfattning som utskottet. Låt oss ta hela detta komplex nästa vår. Det hinner ändå inte genomföras någonting under tiden fram till dess. Inga kommunalval äger rum förrän nästa år. Folkpartiets reservation i denna fråga är väl möjligtvis till för att övertyga folkpartiet självt om var det står. Vårt parti har klart deklarerat sin ståndpunkt. Vi behöver inte votera i riksdagen nu för att få besked om vad vi själva tycker.
Herr talman! Herr Romanus gjorde sig till tolk för den uppfattningen att centerpartiet skulle ha hoppat av sin tidigare inställning till direktvalda kommundelsråd. Nej, herr Romanus, men vi finner i nuläget ingen anledning bryta ut den frågan ur det stora utredningsförslag som kan förväntas om någon månad. Det finns så många komponenter i det förslaget som i sig själva är utomordentligt stora och intressanta att man självklart skulle kunna ta fram dem för ett direkt s.k. principiellt uttalande. Men jag tror att det är viktigare med sådana förändringar i kommunallagen att vi på en bredd av inte tidigare skådat slag kan få in åtgärder som vitaliserar och fördjupar den kommunala självstyrelsen.
Herr talman! Den 15 januari undertecknade ett stort antal ledamöter av moderata samlingspartiets riksdagsgrupp med herr Bohman i spetsen en motion, nr 93, där man yrkar att riksdagen hos regeringen skall hemställa om förslag till sådan ändring av kommunallagen att kommunerna ges möjlighet att inrätta direktvalda kommundelsråd i enlighet med vad som sagts i motionen. Den ståndpunkten — att riksdagen skall begära ett sådant lagförslag — företräds i dag av herr Ahlmarks reservation. Nu vill herr Björck i Nässjö inte längre stödja sin partimotion. Det må vara hänt. Herr Björck har väl rätt att hoppa av partimotionen. Men det som är litet förvånande är ju att herr Björck och herr Hilding Johansson har samma uppfattning, att problemen kommer att lösas till det bästa, när regeringen till nästa år utformar en proposition, utan att riksdagen har slagit fast principerna. Herr Björck har tidigare uttalat sig för principen att det skall vara möjligt för kommunerna att utse kommundelsråd som väljs direkt av medborgarna. Herr Johansson har inte uttalat sig för en sådan uppfattning. Ändå tycks båda tro att det här blir nog bra, när regeringen utformar sin proposition. För vår del skulle vi gärna se att regeringen fick vissa principer att gå efter. Vi hyser inte lika ljusa förhoppningar om resultatet som herr Björck, med tanke på det förflutna på det här området. Kvar står att i januari hade moderata samlingspartiet ett yrkande som man väl då ansåg motiverat. Nu är det helt plötsligt inte så viktigt längre med den saken. Det är den omkastningen som förvånar.
Herr talman! Jag måste än en gång säga att herr Romanus argumentation förundrar mig. Det står alldeles klart uttryckt i vår partimotion vad vi vill i den här frågan. Vi har också sagt att vi förutsätter — och därom har det givits klart besked — att frågan kommer upp inom ett år här i kammaren. Då kan det rimligtvis inte finnas någon anledning att nu till våren bryta ut den här frågan ur utredningsarbetet. Läs vår partimotion! Där står de principer som gäller på det här området. Om det sedan finns olika uppfattningar i kammaren om den här saken mellan moderaterna och socialdemokraterna, så får vi väl ta den striden och inte bara göra upp med socialdemokraterna.
Herr talman! I januari väckte moderata samlingspartiet en motion, som enligt herr Björck var välmotiverad. I dag är man beredd att avslå samma motion. Det anser han tydligen också välmotiverat.

Herr talman! Den fråga som vi nu har att diskutera med anledning av konstitutionsutskottets betänkande nr 8 har ett principiellt nära samband med den debatt som nyss har förts här i kammaren om den kommunala demokratin. Alla tycks nu vara ense om att det är av stor vikt att vi försöker finna vägar att stärka självstyrelsen och det folkliga inflytandet på den primärkommunala nivån, även om man kan ha olika meningar om hur man bäst skall kunna uppnå detta syfte.

Men den omvända vägen har varit häpnadsväckande trög att vandra. Utredning har avlöst utredning, och tiden har gått utan att vi kunnat nå fram. Socialdemokraterna, som har makten över utredningsväsendet, har inte velat vara med om att försöka förverkliga vår målsättning. Omkring den senaste utredningen, länsberedningen, har vi haft flera duster här i kammaren, och jag skall inte erinra om dem alla. Jag vill bara påminna om att riksdagen 19721. o. m. beslöt att beredningens arbete skulle inriktas på att ta fram ett underlag för förverkligandet av länsdemokratimodellen som styrelseform inom regionerna. Men detta beslut har inte fullföljts. Länsberedningens betänkande föreligger sedan en tid tillbaka. Det finns i det betänkandet en rad förslag, som beredningens ledamöter enats om och som också vi tycker är bra. De bör också förverkligas. Vi framhåller detta i vår motion till årets riksdag och i den reservation som är fogad till utskottets betänkande. På den punkten bör det således inte råda någon oenighet. Men samtidigt framhåller vi att de reformer som länsberedningen föreslår endast är en etapp på vägen mot förverkligandet av den vidare målsättning som vi sedan länge förordat. Utredningsarbetet bör således enligt vår mening föras vidare, så att vi utan alltför lång ytterligare tidsutdräkt kan få fram underlag för beslut om en fullt utbyggd länsdemokrati. Det är innebörden i den reservation som jag, herr talman, ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Vi har just behandlat de primärkommunala frågorna. Dessa och det område vi nu behandlar, länsdemokratifrågorna, har en lång rad beröringspunkter. På regional nivå sker i dag en rad beslut av stor vikt både för kommunerna och för den enskilde. Det gäller den fysiska riksplaneringen, bebyggelsestruktur och bostadsförsörjning, befolkningsramar och deras fördelning, den regionala trafiken och dess planering; det gäller miljöskyddet, naturvården, planeringen för fritiden och rekreation. Det är alltså många s.k. tunga frågor som i dag ryms inom den regionala planeringens ram. Alla de här frågorna har under de senaste åren i växande utsträckning blivit föremål för en intensiv debatt. Jag tycker det är en viktig utgångspunkt att det är länens egna invånare som skall få utöva största möjliga inflytande över de beslut som fattas i den här typen av frågor. Därav följer, enligt moderata samlingspartiets sätt att se, att landstingen bör ta över ansvaret för samordningsoch planeringsuppgifterna på regional nivå. Liksom när det gäller de primärkommunala frågorna kan man säga att lösningarna på det här området har förhalats år efter år. Det borde ha varit möjligt att få fram reformer härvidlag redan för några år sedan. Såsom påpekas i den gemensamma borgerliga reservationen är det nu mer än tio år sedan riksdagen beslöt att frågan om en vidgad länsdemokrati skulle utredas. 1968 lade en enig utredning fram ett förslag i just den här riktningen. Men sedan, herr talman, har rent praktiskt mycket litet hänt. I varje fall har vi inte fått någon kompetensförskjutning mellan länsstyrelser och landsting. De reformer som har genomförts på det här området har mera varit av administrativ natur. Denna utveckling är mycket beklaglig. Liksom när det gäller de primärkommunala frågorna finns det hos allmänheten här ett ökat intresse, som man rimligtvis borde möta på något sätt. En fullt utbyggd länsdemokrati är ett angeläget politiskt mål. Det arbete som pågår måste nu fortsätta, och det måste även drivas på, så att vi verkligen kan få ett beslut så snart som möjligt. Utredningsarbetet måste alltså bedrivas med all den skyndsamhet som går att uppbringa. I reservationen till konstitutionsutskottets betänkande nr 8 tas de här frågorna upp, och vissa riktlinjer anges. Bollen ligger nu — dess värre, tvingas man säga — i stor utsträckning hos regeringen. Den har alltså ett stort ansvar för frågan om vi inom överskådlig framtid skall få ett överförande av en rad funktioner från länsstyrelserna till landstingen. Herr talman! Jag skall vara lika kortfattad i det här ärendet som herr Fiskesjö och inte ta upp ytterligare detaljer, eftersom läget som jag sagt är oklart och komplicerat.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

Herr talman! Den här debatten har ju förts i riksdagen vid rätt många olika tillfällen. Den har hela tiden handlat om två alternativ för den framtida länsförvaltningen: ett länsdemokratiskt och ett länsbyråkratiskt. På vårt håll har vi anslutit oss till den länsdemokratiska handlingslinjen. Jag skall nu inte närmare redogöra för den utan skall i stället uppehålla mig vid hur det arbete som nu pågått i drygt tio år bedrivits. Jag skall göra det med utgångspunkt i några yttranden som fällts vid olika tillfällen här i riksdagen av konstitutionsutskottets ordförande herr Johansson i Trollhättan.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 Han fäste uppmärksamheten på att det till hösten 1974 skulle komma ett utredningsmaterial av det slag som har efterlysts. Vi har nu fått länsberedningens betänkande, och vi kan säga att vi har facit i handen. Vi kan då först konstatera att det inte blev några tilläggsdirektiv till länsberedningen av den typ som riksdagen hade begärt. Utredningsarbetet fick därför inte den länsdemokratiska inriktning som riksdagen begärde 1972. Handläggningen kan diskuteras och kritiseras, men man kan väl säga att just den delen av diskussionen i dag är överspelad. Nu har vi möjlighet att se om den beskrivning av hur länsdemokratiutredningen har bedrivit sitt arbete som Hilding Johansson gav var riktig. Låt oss titta i facit en gång till. Har utredningen prövat den länsdemokratiska vägen? Fick vi i höstas det efterlysta utredningsmaterialet, som konstitutionsutskottets ordförande lovade oss för ett och ett halvt år sedan? Svaret är nej. Länsberedningen har i sitt betänkande koncentrerat sig kring det länsbyråkratiska alternativet och inte gått vidare på den väg som drogs upp av länsdemokratiutredningen i slutet av 1960-talet. Vi har inte, trots ett tioårigt utredningsarbete, i dag underlag för att välja mellan två lika väl genomlysta och lika väl genomarbetade alternativ. Det är bara det länsbyråkratiska alternativet som har genomarbetats av länsberedningen. Om riksdagen skulle vilja gå in för det länsdemokratiska alternativet, finns trots det långa utredningsarbetet ett sådant alternativ i dag inte tillgängligt. Då måste ett ytterligare utredningsarbete till. Jag tycker att man efter den långa diskussion som har förts måste ställa sig utomordentligt kritisk mot både regeringen och länsberedningen för att de, när det har varit så uppenbart att diskussionen har gällt två ganska väl avgränsade alternativ, inte har gett riksdagen en möjlighet att välja mellan de alternativen. Trots riksdagens meningsyttringar och trots en utförlig diskussion har man valt att skjuta det ena alternativet i förgrunden och det andra i bakgrunden. Det är inte någon särskilt bra illustration till det vanligen omsorgsfulla utredningsväsende som vi ifrån olika partiers sida brukar slå vakt om. I länsberedningens betänkande för man t.o.m. en direkt polemik mot det länsdemokratiska alternativet och mot länsdemokratiutredningen. Man hävdar t.ex. att det länsdemokratiska alternativet inte skulle leda till ett förstärkt folkligt inflytande över länsplaneringen, eftersom varken andelen beslut som ställs under förtroendemännens prövning eller antalet förtroendemän därigenom skulle öka. Jag tror, herr talman, mot den här bakgrunden att riksdagen nu snabbt måste få fram ett underlag för att kunna välja mellan de två utbyggnadsalternativ som finns: det länsdemokratiska och det länsbyråkratiska. Och jag har svårt att se att riksdagen skulle kunna nöja sig med den tålmodiga attityd som utskottsmajoriteten vill att vi skall inta. Vi har därför motionerat. Vi har framfört det enkla önskemålet att också det andra alternativet skall utredas, att också det andra alternativet den dag riksdagen beslutar skall kunna ligga på riksdagens bord. Det här motionskravet behandlas över huvud taget inte i utskottsmajoritetens skrivning. I betänkandet hävdar utskottet att det inte har funnits anledning till något ändrat ställningstagande i förhållande till tidigare år. Men yrkandet i motionen 127 är ju inte tidigare framfört, inte tidigare behandlat. Det bygger ju på det faktum att länsberedningen kom förra året. Det här är häpnadsväckande. Är socialdemokraterna i konstitutionsutskottet så rädda för att riksdagen skall få också ett länsdemokratiskt alternativ på bordet och kunna välja mellan detta och det länsbyråkratiska, att de helt vill skymma undan detta yrkande? Eller har utskottet inte upptäckt att det är ett nytt yrkande? Är man så litet intresserad av saken att man tror att alla länsdemokratiska yrkanden är desamma? Nog är det väl rimligt att kräva att utskottens sakbehandling gäller alla framförda yrkanden. Jag tycker, herr talman, att det med tanke på de många debatter vi har haft i den här frågan — och av delvis principiell natur — är ledsamt att behöva konstatera att länsdemokratins motståndare, när de inte längre kan hänvisa till länsberedningen, försöker låtsas som om detta länsdemokratiska krav inte alls finns. Det är verkligen den obotfärdiges förhinder, men jag tror inte att det kommer att lyckas. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är riktigt som konstitutionsutskottets ordförande sade i slutet av sin inledning, att vi inte var eniga i höstas när vi här i kammaren hade en debatt om hithörande frågor. I debatten den 5 december hade herr Johansson i Trollhättan enligt protokollet tre inlägg, och jag hade fyra. Orsaken till att vi förde den debatten var att vi inte var eniga. Jag blev nu litet förvånad över den tolkning av reservationen som utskottets ordförande gjorde.

Dessa förslag är värdefulla och bör därför förverkligas.” Det är vad som står i den reservation som jag har yrkat bifall till. Vad saken i dag gäller är inte att ta ställning till länsberedningens förslag som sådant. Som jag har understrukit finns det en hel del i förslaget som vi tycker är bra. Detaljerna får vi tillfälle att diskutera när propositionen så småningom läggs fram. Vad det nu gäller är hur vi skall driva utredningsarbetet vidare. Inom centern har vi hela tiden haft en vidare målsättning i länsdemokratifrågan än socialdemokraterna. Det framgår också klart av det särskilda yttrande som är fogat till länsberedningens betänkande. För att ytterligare belägga det ber jag att till protokollet få citera slutklämmen i detta särskilda yttrande: ”En fullt utbyggd länsdemokrati förblir ett angeläget politiskt mål. Arbetet med länsdemokratin bör sålunda fullföljas med den klara målsättningen, att landstingskommunerna skall överta huvudmannaskapet för samordningsoch planeringsuppgifterna på regional nivå.” Det är samma mening som jag har gett uttryck för här i dag, och det är också innebörden i reservationens yrkande.

Herr talman! Jag måste reagera mot den beskrivning som herr Johansson i Trollhättan gjorde av vad länsberedningen har sagt om huvudmannaskapet för den regionala samhällsplaneringen. Herr Johansson i Trollhättan sade att det inga delade meningar finns beträffande den regionala samhällsplaneringen i länsdemokratiutredningen, och han var missnöjd med att de borgerliga ledamöterna där icke hade reserverat sig utan lagt ett särskilt yttrande. Att det har blivit ett särskilt yttrande i stället för en reservation är en rent praktisk sak. Det rör sig här om en paketlösning. Alla är ense om det s.k. första steget, men sedan har man olika uppfattning om hur man skall gå vidare. Det kan vara intressant att citera något av vad som verkligen står i det särskilda yttrandet från de borgerliga representanterna. Det kontrasterar mot vad herr Johansson i Trollhättan sade. Det heter bl.a.: "Vi delar länsdemokratiutredningens principiella uppfattning.” Det tycker jag är ett ganska klart ställningstagande. Man säger när det gäller huvudmannaskapet för den samordnade samhällsplaneringen följande: ”Vi har därför funnit oss kunna acceptera att huvudmannaskapet för den samordnade samhällsplaneringen förblir statligt i denna etapp.” Det gäller alltså bara den etapp som man nu talar om. Därutöver är vi uppenbarligen inte ense.

Där slås klart fast att en fullVutbyggd länsdemokrati är ett angeläget politiskt mål och att landstingskommunerna skall överta huvudmannaskapet för samordningsoch planeringsuppgifterna på regional nivå. Färdriktningen för de borgerliga representanterna är betydligt klarare än vad som här har gjorts gällande. Nu ligger bollen hos regeringen, som jag sade i mitt första inlägg, och regeringen har ett ansvar för att det inte har hänt så mycket som det borde ha gjort. Det ansvaret kvarligger enligt mitt sätt att se, alldeles oavsett hur det går i en eventuell lottning om en stund.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan sade att det var en egendomlig reservation. Jag tycker framför allt att det är en egendomlig majoritetsskrivning som inte har behandlat yrkandet i motionen 127. Herr Johansson i Trollhättan sade att han hade läst yrkandet från folkpartiets sida, som ju är att också det länsdemokratiska alternativet skall utredas för att sedan läggas på riksdagens bord. Men utskottet har inte behandlat det yrkandet. Utskottet har en enda sats i motiveringen, och det är att utskottet ”inte funnit anledning till ändrat ställningstagande”. Men så kan man väl inte skriva om man behandlar ett yrkande som tidigare inte behandlats. Det om något är väl egendomligt. Så säger herr Johansson i Trollhättan att det är märkligt att man nu vill ha alternativ. Men vi har ju i minst fyra debatter i riksdagen begärt alternativ! Herr Johansson i Trollhättan har själv deltagit och sagt att här finns alternativ att välja mellan och att länsberedningen skall penetrera dem. Det har länsberedningen dock inte gjort. Jag vet inte om herr Johansson i Trollhättan i dag försvarar att länsberedningen inte behandlat det länsdemokratiska alternativet. Jag vet inte om herr Johansson tycker att det är bra eller dåligt att riksdagen kan få välja mellan flera alternativa handlingslinjer. Det har vi inte fått något svar på. När emellertid nu herr Johansson känner sig pressad av de faktiska omständigheterna, då tar han till maktspråk och säger, att om ni vill ha alternativ att välja mellan betyder det att ni har spolat det befintliga alternativet. Det är inte så mycket logik i detta, däremot ganska mycket av maktspråk. Jag skulle mot bakgrund härav vilja göra en liten katalog över vad socialdemokraterna gjort under en tioårsperiod för att förhindra införandet av länsdemokrati i Sverige. Först har man fördröjt utredningsarbetet. Det fanns en enig länsdemokratiutredning i slutet av 1960-talet, som — för mer än fem år sedan — lade ett principbetänkande om hur detta skulle gå till. Det sköt man på. Sedan hindrade man den nya utredningen, länsberedningen, att få inrikta sig på de länsdemokratiska alternativ som riksdagen bad om. Det gjorde man 1972, vill jag minnas. Sedan säger man i dag nej till riksdagens önskemål att få ett allsidigt underlag att välja på när man väl skall ta ställning. Som lök på laxen kommer sedan herr Johanssons i Trollhättan argumentation: Akta er, om ni reservanter står på er, då skjuter vi på alltsammans till 1978! Jag har sagt tidigare att jag inte tror att riksdagen kommer att finna sig i den sortens maktspråk.

Herr talman! Jag har två gånger deklarerat min inställning till länsberedningens förslag. Mitt svar är — jag kan koncentrera mig och upprepa det mycket kort — att jag ställer mig bakom de ståndpunkter som vår representant i utredningen har intagit. Men vad vi kan konstatera är ju att vi inte har fått det utredningsförslag som vi från centern har Önskat att vi skulle få. Då måste det väl vara tillåtet för oss, herr Johansson i Trollhättan, att driva våra krav vidare för att söka förverkliga det mål som vi har gått i bräschen för i tio år under motstånd från socialdemokraterna.
Herr talman! Alla vet ju att det har funnits två huvudalternativ att välja mellan: länsförvaltningsutredningens gamla betänkande, alltså det länsbyråkratiska alternativet, som har fått stöd av socialdemokraterna, och det länsdemokratiska alternativet som = utarbetades av länsdemokratiutredningen och som har fått stöd av folkpartiet, centern och moderaterna. Socialdemokraterna har sett till att utredningsarbetet koncentrerat sig på det ena alternativet, nämligen det länsbyråkratiska. Man har vägrat och vägrar alltjämt att låta utreda det andra alternativet. Jag har flera gånger frågat herr Johansson i Trollhättan vad det beror på och om han tycker det är fel att man har flera alternativ att välja mellan när man skall bestämma sig. Borde inte riksdagen få välja mellan två alternativ som är lika väl genomarbetade, lika bra belysta? Men det tycker inte herr Johansson i Trollhättan. Han tycker att riksdagen får finna sig i regeringens alternativ. I klartext säger han: Tag länsberedningens förslag eller också får saken vila! Det kallar jag maktspråk.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan efterlyste enighet i den här frågan och så till vida föreligger det enighet att alla partier i länsberedningen har varit överens om etappen 1. Sedan är det självklart att man måste driva frågan vidare, och då kommer vi in på etappen 2. Det skulle vara mycket tacknämligt om enigheten kunde utsträcka sig även dit och att alltså socialdemokraterna ansluter sig till det som de borgerliga skisserat i etappen 2. Eller får jag tolka vad som här har sagts så att socialde mokraterna vill genomföra etappen 1 och sedan sätta punkt? Därmed skulle alltså deras intresse för länsdemokratin vara slut. Är det en riktig tolkning av vad herr Johansson i Trollhättan har sagt tidigare i eftermiddag?

Herr talman! Låt mig bara säga att riksdagen — bl.a. år 1972 — begärt att länsdemokratialternativet skulle utredas. Herr Johansson i Stockholm har själv i flera av dessa debatter, som ledde till olika beslut, sagt att länsberedningen skall utreda de båda alternativen. Det har länsberedningen inte gjort.